Nr 113 Fru talman! Några ord om lagrådsgranskningen. Torsdagen den Den uppvisar i årets redogörelse en bättre bild än tidigare. Antalet 29 april 1976 ärenden som remitterats har ökat. Men jag anser personligen att ökningen inte är alltför imponerande, och fortfarande har vi väl inte sett mycket — Granskning av av den ökning för en annan typ av ärenden som förutsattes när man = statsrådens avskaffade den obligatoriska lagrådsgranskningen. Å andra sidan vill jag — tjänsteutövning gärna notera med tillfredsställelse att t.ex. bevissäkringslagen skickades m.m. till lagrådsgranskning. Vi har haft litet diskussioner om detta i utskottet, men som det står — Granskningsarbei majoritetsskrivningen kommer de här frågorna att behandlas i samband = tets omfattning och med propositionen om de medborgerliga frioch rättigheterna. Därför — inriktning, m.m. har vi inte fördjupat oss i detta spörsmål alltför mycket. Nu har emellertid frågan helt nyligen aktualiserats igen med anledning av propositionen om offentlig tjänst. Den propositionen har inte gått till lagrådsgranskning, vilket i och för sig är ytterligt märkvärdigt. Den första delen av det propositionsarbete som angick medbestämmande i arbetslivet hade varit hos lagrådet för granskning, men man fann tydligen av tidsnöd att man inte kunde skicka propositionen om offentlig tjänst till lagrådet. Det är verkligen att beklaga därför att man i denna proposition faktiskt har lyft ett helt, viktigt område från en lagsektor över till en avtalssektor, och verkningarna av det är synnerligen svåra att överblicka. De griper in på ett mycket komplicerat sätt. En proposition av just denna typ borde ha blivit föremål för lagrådsgranskning. Vi väckte från vårt håll frågan i konstitutionsutskottet men fick inte den erforderliga minoriteten för en lagrådsremiss från utskottet. Det inträffade ger emellertid anledning att spekulera över principerna för remittering till lagrådet. Jag skulle gärna här och i dag vilja göra gällande att man allvarligt kunde fundera ett bra tag över den ordningen att om en proposition innehåller nya rättsprinciper, bör den gå till lagrådsgranskning. Så var ju fallet med bevissäkringslagen. Det rörde sig där om den nya principen att polismyndigheten fick vittgående befogenheter att, fastän misstanke om brott inte förelåg, göra undersökningar och tillvarata material ur bevissäkringssynpunkt. Propositionen om offentlig tjänst innebär enligt min mening en tillämpning av nya rättsprinciper, och just därför hade det varit angeläget att sända den till lagrådsgranskning. Det är frestande att dra en summarisk och hastig parallell med rättspraxis. Det är ju i dag möjligt att föra ett mål vidare till högsta domstolen, om avgörandet är viktigt från praxissynpunkt, dvs. om avgörandet rör en fråga där man kan tänka sig att ändra tidigare rättspraxis. Detta gäller alltså praxis vid tillämpning av tagen lag. När regeringen lägger fram en proposition som innebär en helt ny rättsprincip, borde det i parallell med den tidigare tankegången vara fullständigt naturligt att inte göra detta utan att ha hört den högsta juridiska sakkunskapen, som vi har till vårt förfogande i lagrådet. 43 Jag tar för givet att man i samband med propositionen om medborgerliga frioch rättigheter också kommer att gå in på en sådan principdiskussion. Jag var bara angelägen att i dag markera en princip som jag anser vara utomordentligt viktig att vid det laget diskutera.

Fru talman! Herr Johansson i Trollhättan menade att jag moraliskt färgade vissa ord. ”Förhalning” skulle vara ett sådant ord. Jag vill inte misstänkliggöra regeringens handlande och finna osnygga motiv för dess sätt att agera, men att resultatet blir en förhalning kommer man inte ifrån. Ta t.ex. utredningen om utlandssvenskarnas rösträtt vilken, som jag tidigare nämnt, låg nere i sju månader! Vad skall man använda för ord, om man vill beskriva ett ärende, där det inte sker någonting på sju månader? Då är väl ärendet förhalat. Herr Johansson har trots allt en positiv syn på anhopningen av propositioner och framför samma synpunkter som när vi behandlade riksdagens arbetsformer, nämligen att det är så många fina reformer som skall fram och att vi därför får räkna med att det blir en anhopning osv. Men det är en bristande planering det här gäller, och den måste vi opponera oss mot. Sedan ett par ord, fru talman, om de politiska värderingarna och den politiska granskningen. Herr Johansson säger att det vore för mycket begärt om regeringen skulle behöva gå ifrån sin socialdemokratiska politik. Självfallet. Nämn ett enda ärende som vi har anhängiggjort därför att det är uttryck för en socialdemokratisk politik! Det har inte skett i något fall, utan det har tvärtom rört sig om dessa sakliga ting. Vi har hänvisat till ett riksdagsbeslut, en lag, en kungörelse eller till riksdagens uttalande. Även när det gäller en sådan fråga som kollektivanslutningen måste man väl i ett parlamentariskt statsskick ha rätt att rikta en uppmaning till regeringen när statsministern och ordföranden i socialdemokratiska partiet är en och samma person. Man måste få uttala en mening.

Fru talman! Vi är nu inne på principer. När vi ser ut över kammaren och finner att här på sin höjd uppehåller sig mellan 15 och 20 personer, varav ungefär hälften eller två tredjedelar skall delta i debatten, kan vi inte riktigt vara nöjda med formerna för dechargedebatten f.n. Jag tror att vi har anledning att fundera litet över detta. När herr Johansson säger att man skall sträva efter en enhetlig terminologi under kommande år och undvika den sammanblandning som finns mellan anmärkningar, omförmälningar och påpekanden, är det alldeles riktigt. Till detta vill vi alla ansluta oss och hoppas på ett gott resultat. Men terminologin löser inte problemet. Vi måste på ett annat sätt än tidigare blåsa nytt liv i dechargedebatten.
Fru talman! Jag vill bara till herr Johansson i Trollhättan säga att det ändå är en dechargedebatt det gäller. Jag skall väl inte komma med förslag nu på hur planeringen i kanslihuset skall ske; det får översynsutredningen ta itu med. Men det menade väl inte heller herr Johansson riktigt. 47 Vad vi har att göra här är att framhålla att ordningen beträffande propositionsavlämnandet är otillfredsställande — punkt och slut. Kollektivanslutningen skall tas upp senare, så jag skall inte inveckla mig i den frågan. Men vi tycker inte bara illa om den i största allmänhet, utan vi menar att den strider mot väsentliga demokratiska principer. Men det blir anledning återkomma till detta.

Fru talman! Man brukar med viss stolthet notera att Sverige var den första nationalstaten i världen som stiftade en datalag. Det skedde 1973. Men fram till dess var Sverige faktiskt ett efterblivet land på personrättens område. Sverige hade hamnat i den situationen genom tre samverkande faktorer, dels genom det svenska samhällets öppenhet, dels genom vår noggranna befolkningsstatistik, dels ock genom det kommersiella utnyttjandet av modern datateknik. Rätten att ta del av offentliga handlingar har funnits här i Sverige ända sedan 1766. Den 200 år gamla svenska offentlighetsprincipen har varit världsunik i all sin öppenhet. Under sådana förhållanden blev Sverige något av ett ”gefundenes Fressen” för de företag som med datateknikens hjälp bedriver försäljning genom direktreklam. Alla har vi väl under årens lopp fått erbjudanden av typen: ”Er fru fyller år” eller ” Vår dator har utvalt Er.

Fru talman! Jag skall inte upprepa vad herr Nordin har sagt utan i stället ta fram några andra fakta och synpunkter, som då skall betraktas som tillägg, för givetvis instämmer jag i herr Nordins redogörelse. Det gäller alltså en tolkning av 3 § datalagen — en lag som varit i kraft några år. Tolkningen avser den passus där det heter att datainspektionen skall meddela tillstånd ”om det saknas anledning antaga att ——-=— otillbörligt intrång i registrerads personliga integritet skall uppkomma”. Kan sådant intrång uppkomma skall datainspektionen således inte ge tillstånd till upprättande av ADB-register. Den här paragrafen har ju en väldigt obestämd utformning — man får betrakta den som en rambestämmelse. Hur skall man då göra när man tillämpar en rambestämmelse av den här typen? Ja, givetvis måste man ta hänsyn till de riktlinjer som finns att hämta ur förarbetena, när man skall tillämpa den. Vi har här gjort gällande att regeringen vid lämnande av tillstånd till Readers Digest har gått emot riksdagens intentioner, gått emot — som herr Nordin uttryckte det — den restriktiva grundtonen hos riksdagen. Frågeställningen är ur juridisk-konstitutionell synpunkt intressant, för enligt ordalydelsen strider förfarandet givetvis inte mot rambestämmelsen. Men man kan ju inte bara hålla sig till ordalydelsen när det gäller en paragraf som är så obestämt utformad. Man kan inte gå förbi riksdagens allmänna intentioner när det gäller tillämpningen av 3§. Det var den rent konstitutionella aspekten. Sedan skulle jag vilja göra det tillägget, att när det gäller den personliga integriteten och integritetsintrånget, så är det i fråga om de här befolkningsregistren väldigt viktigt att komma ihåg att det finns möjlighet att samköra olika register. Det gäller inte bara samkörning av privata register eller samkörning inom den offentliga sektorn, utan det gäller också någonting som blir mer och mer vanligt, nämligen samkörning mellan statliga register å ena sidan och privata register å andra sidan. Uppgifter som intas i ett ADB-register kan, sedda för sig själva, verka relativt oskyldiga, men när registret samkörs med ett eller flera andra register kan uppgifterna tillsammans ge en mycket fullständig bild av en person. Däri ligger alltså en risk för integritetsintrång. Egentligen är regeringens agerande i fallet Readers Digest för mig en gåta.

Bakgrunden härtill är följande. Riksdagen har tidigare inte antagit ett förslag om inrättande av ett statligt personregister. Nu har man tillsatt en utredning för att få fram ett förslag till instundande höst. När vi får ett statligt personregister menar man att privata företag skall kunna köpa uppgifter därifrån och att ett sådant register skall göra privata register överflödiga. Men vad vi f.n. befinner oss i är i själva verket ett vakuum innan vi — antagligen — får ett statligt befolkningsregister. Och frågan, som i dag är brännande aktuell, är: Vad gör vi i väntan på att detta vakuum fylls? Ja, där har vi då herr Geijers uttalande att man kan ifrågasätta om vi inte skulle ta en provisorisk ändring av datalagen, när vi beslutar om ett centralt statligt personregister. Om man nu ser på datalagen på det sätt som jag har skisserat tidigare, att 3§ är en ramparagraf, så undrar man: Varför inte i väntan på en provisorisk lagändring ha en restriktiv praxis? Om vi har en praxis som den regeringen har givit anledning till genom sitt beslut om tillstånd till Readers Digest, så kan i själva verket ett mycket stort antal personregister hinna tillkomma innan vi får den provisoriska lagändring som herr Geijer talar om. Jag menar att det hade varit logiskt av honom att då stödja en restriktiv praxis, till dess vi kunde ta ett beslut om en provisorisk ändring av datalagen. Men så har alltså inte skett. I stället har man skapat en liberal praxis i väntan på en provisorisk ändring av datalagen. Och vad kan bli följden av det? Ja, följden kan faktiskt bli ganska besvärande. Ty om man i privata företag under tiden hinner inrätta ADB register, så kan det innebära att när de provisoriska lagändringarna genomförs blir företagen skyldiga att skrota ner sina register. Och det kostar pengar. Jag kan givetvis inte i dag yttra mig om hur dyrt det blir, men att det blir dyrt torde vara alldeles säkert. Slutligen vill jag bara tillägga några ord om integritetsskyddet. Det intressanta med integritetsskyddet och de privata ADB-registren är ju att här har vi inte motsatsparet offentlighet och integritet, den klassiska frågeställning som vi har när det gäller offentliga handlingar. Vi har ett annat motsatspar som heter integritet och effektivitet, och det ger onekligen en annan infallsvinkel. Av den anledningen tycker jag inte att det borde ha varit svårt för regeringen att följa den restriktiva linjen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen 8.

Herr talman! När nu också jag tar till orda för att yrka bifall till reservation nr 8 i KU:s granskningsbetänkande, är det för att denna fråga också är behandlad i folkpartiets partimotion nr 168, som senare kommer att behandlas av kammaren. Vi har där tydligt sagt ifrån, hur vi anser att regeringen borde ha tolkat datalagens 3 §, nämligen när det gäller att ta rätt hänsyn till de personer som kan komma att bli registrerade. Vad sakfrågan handlar om är nämligen detta: Medborgarna vill inte stå i ett register enbart av den anledningen att de angett att de inte vill stå i det. Om man fått ett anbud om att köpa en viss vara och sagt nej, så vill man inte bli registrerad som en som inte vill ha den. Om man vägrar att vara med i en viss insamling, köpa en viss bok, prenumerera på en viss tidning, gå in i en viss fackförening, stödja en viss grupp flyktingar, osv., så vill man inte bli registrerad i den egenskapen att man vägrar, inte ens i tre år. Vidare har dörren öppnats för att registrera vilka som har klagat över leveranser, behandling etc. Även med ett sådant register kan det bedrivas mycket ofog under tre år, eftersom det är den tid som regeringen har bestämt att registret skall få finnas på data innan det gallras. Folk som klagar antingen på enskilda företag eller på myndigheters handlande kan bli en ytterst intressant grupp att hålla reda på, och även här är det viktigt att dörren slås igen innan andra registerhungriga organ har hunnit tränga in igenom den. Regeringen anser i ett utlåtande av den 11 december i fjol från justitiedepartementet, att det inte kan anses som en risk för den enskilde att han finns i en stor mängd register och att dessa register har mycket stort omfång. Det verkar för mig ytterst osannolikt att inte svenska medborgare skulle uppleva en alltmer ökad obehagskänsla, ju fler av dem okontrollerade instanser som kan föra register över deras förehavanden. Det är vidare så att med dagens teknik för marknadsföring, både kommersiell och politisk, är det lätt att utnyttja totalregister över befolkningen till att ta ut vissa grupper, utvalda på ett eller annat sätt, och rikta in speciell reklam eller propaganda mot dem. Genom att skicka till dem en rad anbud av olika slag, alla kanske skenbart mycket oskyldiga, och notera inställningen till dem är det möjligt att upprätta signifikanta profiler över olika befolkningsgrupper och sedan skräddarsy reklam eller propaganda för dem. Den moderna beteendevetenskapen kan i många fall ställa mycket subtila medel till förfogande: Man kan genom att studera inställningen till en viss, ideologisk eller politisk eller personlig fråga, dra relativt pålitliga slutsatser om hur samma grupp människor ställer sig till andra åsikter, som man inte har behövt fråga dem om. På det sättet kan man få ytterst intressanta resultat även av skenbart helt menlösa frågor. Jag säger inte att förlaget Det Bästa, som det är fråga om här, har just dessa avsikter eller denna förmåga, men jag säger att dörren genom regeringens handlande är öppnad även för denna typ av manipulationer, och det är ett starkt krav att slå den i lås, innan något har hänt.

Herr talman! Jag skall också ta upp frågan om regeringens beslut rörande Det Bästas personregister. Jag återgår därmed till den konstitutionella granskning som utskottet ägnat sig åt men som fru Anér inte deltagit 1. Regeringen har här haft att tillämpa datalagens bestämmelser. Enligt datalagen skall datainspektionen bevilja tillstånd att föra personregister om det saknas anledning att anta att otillbörligt intrång i den personliga integriteten skall uppstå. Datainspektionen har därvid möjlighet att lämna särskilda föreskrifter för att undvika sådant integritetsintrång. Den som inte är nöjd med datainspektionens beslut kan överklaga till regeringen. Som herr Nordin påpekade fattades beslut om datalagen våren 1973. Sverige var, som herr Nordin också var inne på, det första landet i världen som fick en datalag som täcker både den offentliga och den privata sektorns personregister. Däremot nämnde inte herr Nordin — och det är viktigt i detta sammanhang — att en sådan lagstiftning på ett helt nytt fält måste betraktas som ett provisorium. I propositionen anfördes också att lagen kunde behöva ändras eller kompletteras sedan erfarenheter vunnits av tillämpningen, och förra året beslöt också riksdagen att en utredning skulle tillsättas för att göra en allmän översyn av datalagen. När det gäller den centrala frågan om principerna för tillståndsgivningen ger lagtexten och förarbetena bara vissa riktlinjer. I propositionen framhölls att de närmare principerna för tillståndsgivningen måste utbildas i praxis. Utgångspunkten skulle därvid vara att man i första hand skall pröva vilka föreskrifter för registret som behövs för att ett otillbörligt integritetsintrång skall kunna förebyggas. I det här aktuella ärendet ansökte Det Bästa om att få föra ett register som innehöll dels företagets kunder, dels personer som tidigare varit kunder, dels ock sådana personer som aldrig accepterat något erbjudande från företaget. Datainspektionen gav tillstånd till registret men föreskrev att det endast fick innehålla personer som kunde sägas vara aktiva kunder. Vid prövningen av besvär från företaget gav regeringen tillstånd till registrering även av tidigare kunder och dem som aldrig köpt något av företaget. Beträffande dessa grupper gjordes dock väsentliga inskränkningar i vilka uppgifter som fick registreras. Bl. a. skulle alla uppgifter som gällde tidigare kunders betalningsförhållanden gallras bort efter tre år. Beträffande de personer som aldrig reagerat på något av bolagets erbjudanden innehåller registret uppgift om namn, adress och personnummer samt en anteckning om att de inte accepterat något försäljningserbjudande. Detta bör väl nämnas med tanke på vad fru Anér här talat om beträffande möjligheten att bygga upp ensig nifikant profil med anledning av uppgifter som man kan få in. Jag utgår när jag diskuterar den här frågan, fru Jacobsson, inte bara från paragraftexten utan också från förarbetena. Enligt utskottsmajoriteten kan man inte göra gällande att regeringen genom att bevilja tillstånd till detta register har brutit mot datalagens bestämmelser. Inte någonstans i förarbetena till lagen kan man finna stöd för ett påstående att uppgifter av detta slag som registret, efter regeringens inskränkningar, innehåller skulle vara integritetskränkande. Beträffande de uppgifter om tidigare kunder som finns i registret — gällande utebliven betalning samt klagomål av olika slag — har regeringen föreskrivit att en gallring skall ske. Frågan om Det Bästas register är emellertid en viktig principfråga som datainspektionen tagit initiativet till att aktualisera. Inspektionen har i olika sammanhang försökt tillämpa en princip som innebär att inga personregister som förs med automatisk databehandling skall få innehålla uppgifter om andra fysiska personer än vad som svarar mot myndigheternas, företagens eller organisationernas arbetsuppgifter och verksamhetsområden. I fråga om företag eller organisationer innebär detta att de endast bör få registrera personer som är kunder, anställda eller sådana som frivilligt medgivit registreringen. Syftet med denna grundprincip är att förhindra att ett stort antal personregister skapas — t.ex. för direktreklamändamål — vilka innehåller alla eller en stor del av medborgarna i landet, i en kommun eller i ett län. Det har visat sig att det i dag är förenat med stora svårigheter att tillämpa en sådan praxis som datainspektionen förordat. I ett fall har inspektionen själv tvingats att gå ifrån principen, och i Det Bästa-fallet har justitiekanslern i sitt yttrande över besvären påvisat svårigheterna att tillämpa ett så snävt kundbegrepp som inspektionen har förordat.

Fru Anér anknöt till folkpartiets motion vid riksdagens början, som också är föremål för behandling i konstitutionsutskottet. Men menar fru Anér, när hon vill att riksdagen skall uttala sig för en mer restriktiv praxis, att ingen förändring i gällande lagstiftning är nödvändig? Jag tror nämligen att det här problemet nu är på väg att lösas. Justitieministern har här i kammaren och i direktiven till den nya datalagsutredningen deklarerat att regeringen under hösten i år kommer att lägga fram förslag om ett centralt statligt personoch adressregister, SPAR. Förslaget härtill kom ursprungligen från datainspektionen. Förslaget har utretts vidare av statskontoret, som har samrått med olika avnämare, för att registret skall få ett sådant innehåll att det kan ersätta en stor mängd av de register som i dag finns, t.ex. för adressering av direktreklam. När detta SPAR har inrättats i statlig regi ökar förutsättningarna för en konsekvent tillämpning av en praxis som står i nära överensstämmelse med datainspektionens grundprincip. Justitieministern har också utlovat att regeringen i samband med att registret inrättas skall pröva en provisorisk ändring av själva lagen — det skall ske i höst — så att den oklarhet som finns i dag på detta område undanröjs. Jag har stor förståelse för att Det Bästa-beslutet har väckt farhågor bland allmänheten för att dörren skall vara öppnad för en stor mängd kommersiella personregister. Herr Nordin sade att en grind hade öppnats. Det är därför med desto större tillfredsställelse som jag i dag kan konstatera att dörren antagligen definitivt kommer att stängas inom en nära framtid. När vi fått det centrala statliga personoch adressregistret kan de företag och intresseorganisationer som behöver adresser för direktreklam och andra ändamål köpa dessa därifrån, och de behöver därför inte längre tillstånd att föra egna register annat än för medlemmar och kunder. Detta om de synpunkter som här tidigare anförts av fru Anér och herr Nordin. Jag vill även säga något om vpk-reservationen. Det finns inget stöd i datalagen för att förbjuda register av den anledningen att de skall utnyttjas för direktreklam eller föras av företag med ägare i andra länder. Vad som i det sistnämnda fallet är viktigt att se till är att uppgifterna inte används för databehandling utomlands. Man kan ha vilken uppfattning som helst om direktreklam och om multinationella företag, men så länge det inte finns något stöd i lagen för att särbehandla direktreklamföretag eller multinationella bolag måste de självfallet av regeringen behandlas på samma sätt som övriga företag. Något annat vore omöjligt i ett rättssamhälle. Herr Nordin antydde att regeringen skulle ha gett vika för trycket från ett USA dominerat företag. Den insinuationen får stå för herr Nordins egen räkning.

Herr talman! Herr Svensson i Eskilstuna framhöll att jag inte nämnt att datalagen skulle vara ett provisorium. Det sade föredragande statsrådet på sin tid i propositionen. Men jag vill påpeka att i den propositionen sades det också att datainspektionen skulle bilda praxis. Det är vad datainspektionen försökt att göra. Men regeringen har kört över den med sitt beslut. Regeringens handläggning av den här frågan skall ses i ett större sammanhang; man har ju haft flera besvärsärenden. I mars 1975 fick Datema och Bonniers tillstånd att föra register motsvarande det vi kritiserar här. Men i det beslutet sade regeringen att registret skulle gälla endast kort tid och därför kunde tillståndet ges. I december 1975 kom man fram till Readers Digest-ärendet. Då fanns inte tillståndstiden kvar som något skäl, man accepterade ett permanent register. Man gled alltså ännu längre i rättspraxis, och det är anledningen till att fru Anér och jag och även andra undrar: Hur långt tänker regeringen glida? Vi hävdar att den bästa grindvakten i den frågan är riksdagen själv genom det beslut som jag hoppas att den kommer att fatta i dag. Innerst inne tror jag att herr Svensson i Eskilstuna är lika illa berörd av detta regeringsbeslut som jag. Det kan inte vara så att regeringen eller andra inte gjort något fel, någon måste ha handlat fel. Har regeringen handlat rätt då har datainspektionen och justitiekanslern handlat fel. Man skall tydligen vara fullständigt dogmatiskt fixerad till tron på regeringens ofelbarhet för att låta en fråga som denna passera utan ett påpekande.

Herr talman! Nu lyckades herr Svensson i Eskilstuna göra precis samma sak som justitieminister Geijer, dvs. förklara att det står ingenting i förarbetena om en restriktiv praxis, men ändå anse att datainspektionen har rätt i sin tolkning när den tillämpar en restriktiv praxis. Herr Svensson i Eskilstuna tycker väl i själva verket att datainspektionens ställningstagande var det riktiga. Sedan vill herr Svensson i Eskilstuna inte utan vidare gå med på att det också låg i linje med låt oss kalla det grundtonen i riksdagen. Här måste man emellertid beakta att detta var ett nytt område när datalagen togs av riksdagen, och man får väl säga att det var ytterligt svårt, kanske omöjligt, för riksdagen att närmare precisera sitt ståndpunktstagande. Även om man inte precis kan peka på ordalydelsen ”restriktiv tillämpning av tredje paragrafen” må det väl vara tillåtet att när det gäller ett nytt område som detta tolka den allmänna grundinställning som fanns. Regeringen är ju överordnad besvärsmyndighet till datainspektionen, och det är detta som gör det hela så allvarligt. Detta avgörande som gäller Readers Digest kan inte ses som ett isolerat fall, utan det är ett prejudikat från regeringens sida. Det är därför frågan är så allvarlig. Och det är därför som vi från de borgerliga partierna i konstitutionsutskottet har velat ha ett klart och skarpt uttalande av riksdagen i dag, att en restriktiv praxis skall följas vid tillståndsgivningen fram till den dag då man kan få en provisorisk lagändring. Det är huvudinnehållet i vår reservation.
Herr talman! Jag undrar verkligen hur herr Svensson i Eskilstuna kan framkasta den förmodan att folkpartiet skulle vara emot reformer när det gäller datalagen. Det är ju vårt parti om något som med motioner har drivit fram bl.a. den nya datautredningen, en utredning som vi hittills bara har sett direktiven till — den är inte tillsatt ännu, men den kanske kommer. Vad regeringen har gjort i det här fallet är ju att den reformerat baklänges. I dag är situationen den att nu behövs en lagändring för att hindra uppkomsten av hur många privata totala befolkningsregister som helst. Före regeringens beslut att gå emot datainspektionens princip förelåg inget sådant behov. Då tolkades lagen av alla så att antalet totala befolkningsregister skulle hållas så lågt som möjligt. Nu hänger många företag på låset till datainspektionen och vill få lov att hålla sig med sådana register. Risken är att en mängd sådana tillstånd måste ges. Sedan kommer eventuellt den 1 januari 1977 ett förbud mot sådana register, och det kan verkligen inte vara bra från vare sig företagens eller allmänhetens synpunkt. Det är därför väldigt viktigt att riksdagen i dag markerar att regeringens lagtolkning icke var riktig i detta speciella fall. Det är ju ostridigt att 3 § i datalagen ger datainspektionen uppgift att ta hänsyn till vad de registrerade kan tänkas ha för inställning till att bli registrerade. Datainspektionen är utan tvivel den institution som har mest kontakt med allmänheten i den frågan och får reda på hur man reagerar, även om enskilda riksdagsmän också får en icke obetydlig insikt i saken genom brev och andra påstötningar. Datainspektionen har genom sin verksamhet fått den bestämda uppfattningen att folk inte vill bli registrerade hos företag eller andra organisationer som de inte har någon anknytning till. Om nu regeringen anser att datainspektionen skall tolka lagen på annat sätt, dvs. tolka allmänhetens inställning på annat sätt, får den väl lägga fram några grunder härför — framlägga skäl som gör det troligt att folk tvärtom inte tycker att det är några integritetsrisker med detta.
Herr talman! Bara helt kort.

Här föreligger, tycker jag, fullständig täckning för datainspektionens beslut, och det är uppenbart att regeringen har struntat i 38. Det råder väl ingen tvekan om att den negativa inställningen hos svenska folket förstärkts i det här fallet just genom att det var fråga om ett multinationellt företag. Datainspektionen har — det har visst sagts tidigare — i något yttrande till konstitutionsutskottet förklarat att regeringens beslut skapat ett prejudikat. Innan vi hinner få fram någon ny lag, tvingas datainspektionen ge ytterligare stora tillstånd. Hos datainspektionen ligger nämligen ansökningar, som måste behandlas med det snaraste. På det sättet vidgas registren ytterligare.
Herr talman! Vad vi här diskuterar är att datainspektionen och regeringen har kommit till olika uppfattningar i en fråga. Det läget är inte så konstigt med hänsyn till datalagens utformning. Det gäller här att successivt skapa underlag för en ny praxis. I den allmänna debatten är det mycket omdiskuterat vilka risker som följer med breda men grunda personregister av detta slag. Vad jag här vill, fru Anér och herr Nordin, är alltså att man skall åstadkomma en förändring av lagstiftningen, vilken medger en ändrad praxis som ligger i nära överensstämmelse med datainspektionens grundprinciper. Det är väl inte så svårt att förstå. Det går inte att ta beslutet om Det Bästa till utgångspunkt för slutsatsen att regeringen inte vill följa en restriktiv praxis på detta område. Vad man har att hålla sig till är nu de två fall som har redovisats inför utskottet, där tillstånd givits till centrala personregister mot datainspektionens beslut. Det första fallet gällde Datema, som fick tillstånd att fortsätta med sitt register. Man kan utgå från att detta beslut kommer att omprövas, när SPAR har inrättats. Det andra fallet gällde ett tillfälligt direktreklamregister hos ett bokförlag. Det är ett mycket tunt underlag för slutsatser om vilken praxis regeringen vill följa på detta område. Sedan kom fru Anér in på historien och de insatser som kan ha gjorts av folkpartiet i olika lägen. När det gäller den revision av datalagen som nu är på väg har initiativet kommit från datainspektionen. Jag vet att en rad socialdemokrater har varit mycket aktiva i dessa frågor. Vi skall komma ihåg en viktig sak, nämligen att alla dessa bekymmer egentligen har skapats av oppositionen, som 1972 fällde den proposition som då framlades om inrättande av ett centralt statligt register. Många bekymmer hade vi varit utan, om oppositionen den gången inte intagit en så egendomlig ståndpunkt.
Herr talman! Det är förträffligt att vi i alla fall är ense om att vi har olika uppfattningar! Oenigheten kanske beror på vad herr Svensson i Eskilstuna sade allra sist. Han förklarade att vi i dag inte skulle ha haft några bekymmer, om riksdagen 1972 beslutat om ett stort statligt register. Då utgår väl herr Svensson från att detta i statens hand varande register i sin tur skulle lämna ut uppgifter till alla möjliga och omöjliga företag. Det vittnar om hur pass förutseende vi var 1972 och vad som då egentligen låg socialdemokraterna i tankarna.
Herr talman! Skillnaden mellan 1972 och 1976 är att år 1972 fanns ännu inte datalagen. Det var anledningen till oppositionens inställning den gången. Vad beträffar att man inte kan säga vad regeringen kommer att ha för praxis i fortsättningen kan jag väl få lov att citera vad justitieministern sade här i kammaren den 22 januari i en frågedebatt. Herr Wikström anförde i den debatten bl.a.: ”Därmed har justitieministern också sagt att datainspektionen under innevarande år bör följa det prejudicerande beslut som regeringen har fattat.” På det svarade herr Geijer att ”i iden tiskt lika fall kan jag inte förstå att regeringen kan komma till något annat resultat”. Av detta framgår alltså att det finns en praxis som kommer att följas.
Herr talman! Jag antar att kammaren märkte att fru Anér, som kan de här frågorna, inte använde herr Nordins argument, nämligen att försöka beteckna det som något misstänkt och kränkande från integritetssynpunkt att inrätta ett centralt statligt register. Det är ju den metod som bland andra herr Nordins partivän herr Polstam har förordat i datakommissionen för att få en bättre kontroll över utvecklingen, och jag tror att vi är överens om att ett sådant register är ett nödvändigt inslag bland de reformer som vi skall komma fram till genom beslut här i riksdagen. Sedan vill jag säga till herr Måbrink, till fru Anér och till alla andra som har yttrat sig i den här debatten, att jag förstår mycket väl att man i en sådan här diskussion som rör konstitutionella frågor kan hävda att endast det bästa är gott nog. Man vill alltså ha reformer i den eller den riktningen. Och i den konstitutionella frågan vill jag upprepa vad jag sade redan i mitt första anförande: Vi skall ha klart för oss att ändringar i dag är på väg i restriktiv riktning. Men vad konstitutionsutskottet har haft att ta ställning till är justitieministerns tolkning av gällande lag, inte vad lagen borde ha innehållit enligt fru Anérs, herr Nordins och herr Måbrinks önskemål.
Herr talman! Visst vet vi att det vi skall ta ställning till i dag är frågan om justitieministerns tolkning av gällande lag. Men det här ärendet är så beskaffat att vi kan se litet grand också på den aktuella situationen. Det är egentligen av rätt litet intresse vilken lagstiftning som kommer sedan. Vi har med vår reservation velat täcka in det vakuum som finns nu. Det är därför vi håller på att riksdagen bör göra ett uttalande som kan stödja datainspektionen när det gäller att iaktta en restriktiv praxis fram till dess att det blir en lagändring.
Herr talman! Statsmakternas inställning på det här området har väl så klart kommit fram att det inte behöver finnas risk för någon tråkig utveckling under den tid vi väntar på reformerna. Till fru Jacobsson vill jag säga att det finns möjlighet att återkomma i samband med behandlingen av motioner i denna fråga och i anslutning till redovisning av regeringens intentioner på området.

Herr talman! När det gäller skriftväxlingen mellan statsminister Palme och premiärminister Fidel Castro kan jag till alla delar instämma i vad herr Jonnergård har sagt. Som så ofta förr förbluffar herr Jonnergård mig, och jag undrar nu varför i all världen han inte har skrivit under vår reservation. I sitt klara och rediga anförande uttrycker han den bestämda meningen att det nämnda brevet borde ha diarieförts, och det tycker ju också vi reservanter. Brevet var uppenbarligen inte enbart ett privatbrev. Som framgår av vår reservation nr 4 förmedlades det av en svensk ambassadör, och detta skedde i nära samband med statsminister Palmes officiella besök på Cuba. Det var alltså inget vanligt påskkort. Som nämnts uttalade riksdagen i fjol att brevet borde ha diarieförts och delgivits utrikesnämnden. Med tanke på de ledamöter som sitter i nämnden kan man där tillåta sig en extra generös praxis när det gäller denna information. Riksdagens uttalande ledde inte till efterrättelse, och därför har vi nu tagit upp frågan igen. Sedan ärendet väcktes tidigt i år har statsministern funnit för gott att besvara ett brev från frågeställaren Gösta Bohman. I sitt svar meddelade statsminister Palme att han delgivit utrikesnämnden innehållet i brevet till Fidel Castro, men att han fortfarande inte ansåg att brevet behövde diarieföras. Just i dag har vi i konstitutionsutskottet behandlat grundlagspropositionen om handlingars offentlighet, och dagens fråga har nära anknytning till vad som sades i det sammanhanget. När det gäller brev mellan två statsministrar — låt vara att de är ideologiskt befryndade med varandra — kvarstår vår mening att sådana bör diarieföras, vid behov i hemligt diarium. Det måste vara angeläget att en ny regering — och en sådan kan man ju vänta sig — i alla detaljer vet hur företrädaren agerat. Att det som statsrådet i fjol lät undslippa sig endast rör sig om ”bilaterala frågor” gör inte detta mindre angeläget. Statsrådet borde alltså kunna kosta på sig att följa riksdagens uttalade mening härvidlag. Herr talman! Jag vill sedan ta upp ett annat ärende, och det gäller det på sin tid mycket debatterade vetebiståndet som vi behandlar i vår reservation nr 17. Riksdagen tog här ett beslut den 12 december 1974, och detta innebar att skyndsamma åtgärder skulle vidtas på grund av den katastrofsituation som var rådande i några svältdrabbade länder. Det stora veteöverskott vi då hade förde i första hand tanken till att bistå med svenskt vete. Som bekant föreslog utrikesutskottet i sitt betänkande den gången också ett alternativ, nämligen andra förnödenheter som mottagarlandet kunde komma att prioritera. Vi vet av en tidigare debatt att beslutsfattandet tog en osedvanligt — Nr 113 lång tid, och jag skall inte nu gå in på detta. Frågan behandlades i den förra dechargedebatten, men den hör ändå med i dagens debatt. I bilaga 9 anges den senare delen av tidsutdräkten mellan det att beslutet fattats, utskeppningarna begynte och leveranserna var klara. Huvuddelen av le — Granskning av veranserna ägde rum i juni, juli och augusti, och Somalia och Etiopien = statsrådens fick inte sitt vete förrän i oktober. En katastrofhjälp som tar sju till — tjänsteutövning nio månader för att komma fram har definitivt upphört att vara ka = m.m. tastrofhjälp. Man borde kalla den för något annat. De som svalt redan ett halvår tidigare hade för länge sedan upphört att finnas till när hjälpen = Utrikesfrågor m.m. äntligen kom. Vi menar att regeringen i ett sådant läge självfallet borde ha sett sig om efter ett alternativ, och ett sådant var ju också angivet i utrikesutskottets betänkande. Man borde givetvis ha begagnat sig av ett sådant alternativ när det svenska vetet inte var tillgängligt eller om det som då var fallet tog alltför lång tid att transportera. Vad gäller Indien och Bangladesh fanns ju spannmål på närmare håll. Departementet i Sverige och beskickningen på platsen borde på ett tidigt stadium ha kunnat bedöma att andra åtgärder var nödvändiga om man över huvud taget skulle göra en katastrofinsats. Enligt vad biståndsministern har uttalat var man, sedan vetedebatten, på något sätt fixerad vid att bara svenskt vete skulle kunna komma i fråga. Undersökningar har gett vid handen att ingen diskussion har förts med förslagsvis biståndsattachén i Dacca om huruvida man borde avhjälpa situationen med andra medel än svenskt vete. Det var mycket beklagligt att regeringen inte uppmärksammade den alternativmöjlighet som angavs i utrikesutskottets betänkande. Därför yrkar jag nu, herr talman, bifall till reservationerna 4 och 17.

Herr talman! Jag skall beröra några utrikespolitiska frågor som är avhandlade i årets dechargebetänkande från konstitutionsutskottet. Jag kan när det gäller frågan om diarieföring av Fidel Castros brev till Palme nöja mig med att instämma i vad herr Jonnergård har sagt tidigare. Vikten av vidsträckt information i och enighet om de fundamentala principerna för svensk utrikesoch handelspolitik gör det önskvärt att utrikesnämnden informeras i alla viktiga frågor på det här området och särskilt i sådana frågor som kan uppfattas som nya ställningstaganden. Det omstridda ärendet om särskilda restriktioner mot skoimporten från vissa u-länder tedde sig för många bedömare som en omkastning av vissa principer i svensk utrikesoch handelspolitik. Utskottsmajoriteten bestrider det här och säger att beslutet låg inom ramen för Sveriges avtal med EG och inte innebar något principiellt avsteg från vår allmänna handelspolitiska linje. Utskottsmajoriteten bortser då från att det här beslutet också var relaterat till Sveriges principiella hållning i FN inför den nya ekonomiska världsordningen. Och det är när man alltså ser de utrikesoch handelspolitiska följderna i ett sammanhang som man nog måste säga att det här innebär ett nytt ställningstagande. Det hade därför 63 varit värdefullt att utrikesnämnden just fått diskutera det principiella och eventuellt principiellt nya i det här beslutet innan regeringen band sig. Från mittenpartiernas sida uttalas den meningen i utskottsbetänkandet. Herr talman! En svårare och principiellt mer betydelsefull fråga gäller Sveriges bistånd under föregående år till den angolanska befrielserörelsen MPLA. I förra årets budgetproposition föreslogs ett fortsatt stöd till MPLA. Det skedde innan en särskild överenskommelse mellan de tre befrielserörelserna MPLA, FNLA och UNITA hade träffats om bildande av en interimsregering. I det läget uttalade riksdagens utrikesutskott enhälligt att under pågående förhandlingar om Angolas självständighet kunde nya spänningar mellan olika politiska rörelser inte uteslutas. Utskottet delade uppfattningen att det vore synnerligen olämpligt om Sverige till en av parterna i Angola lämnade ett stöd som kunde uppfattas som svenskt ställningstagande i en intern angolesisk angelägenhet. Det faktiska händelseförloppet i Angola innebar ju därefter en snabb upptrappning av motsättningarna och ledde till en våldsam och blodig konfrontation mellan de tre seriösa befrielserörelserna MPLA, FNLA och UNITA. Jag noterade att den kommunistiske talaren tidigare i dag gjorde en helt annan bedömning av de tre befrielserörelserna, men den var väl naturlig från hans kommunistiska utgångspunkter. Vad vi i reservationen 6 har velat framhålla är att svensk u-hjälp aldrig i sådana här situationer får bli ett ställningstagande i en intern konflikt. Det är ett sådant agerande vi har reagerat emot.

Jag tycker att det i en situation av det slag som då förelåg i Angola finns verklig anledning till varsamhet i handläggningen av biståndsfrågor.

Herr talman! Under denna punkt tänker jag med herr talmannens tillstånd ta upp två olika frågor. Den ena frågan rör Angola. Det är dock icke samma spörsmål som herr Molin nyss berörde. I den delen av Angolaproblemet kan jag helt instämma med honom och har därför ingen anledning att försöka lägga något till det han sade. Vad den Angolafråga som jag vill ta upp gäller är följande. Sverige band sig på sin tid genom ett avtal med MPLA för vad som kallades humanitär hjälp till denna rörelse. När striderna i Angola flammade upptäckte man i det svenska utrikesdepartementet — eller var det nu var —- att det avtal som man hade ingått i själva verket omfattade andra ting än vad som brukar kallas humanitärt bistånd, trots att det var just humanitärt bistånd man borde ha ingått avtal om och ingenting annat. Det befanns att man med stöd av avtalet levererade bl.a. lastbilar och — Nr 113 bensin, som även i fredstid men framför allt i krigstid är begärliga ting. Med anledning härav verkställdes så småningom en s.k. omförhandling rörande detta bistånd till MPLA, och då uteslöts bl.a. dessa varugrupper från det avtal som senare kom till stånd. Granskning av Nå, säger någon, det var väl bra. Ja visst — det var bra att en om = statsrådens förhandling kom till stånd, och det bör de som handlade ha en eloge = tjänsteutövning för. Men det hindrar ju inte att det skedda ger en anledning till att — m.m. uppmärksamma vad som ryms under begreppet humanitärt bistånd. Det används ju i en rad olika sammanhang, i samband med åtskilliga avtal — Utrikesfrågor m.m. och överenskommelser och i samband med svenska leveranser av olika slag, icke minst till motståndsrörelser. Utskottet säger att det är svårt att ge någon exakt definition på begreppet humanitärt bistånd, och det kan man instämma i. Det är kanske ibland lättare att säga vad det inte är än vad det är. Att man inte skall vara alltför snäv när man definierar begreppet är också klart. Men humanitärt bistånd har här ansetts omfatta åtskilliga ting. Förutom transporter och transportredskap har det också inrymt t.ex. bidrag till angolanska kontor och MPLA:s representation i Stockholm. Detta tycker vi inte är riktigt. Använder man begreppet humanitärt bistånd skall man se till att det har täckning i vad orden egentligen betyder. Nu säger utskottet att regering och riksdag har fått en redovisning av begreppet humanitärt bistånd, sådant som det används av regeringen. Jag känner i varje fall inte till att riksdagen har fått någon särskild redogörelse för detta. Det kan ha gått mig förbi, men jag vet inte något sådant fall. Här råder naturligtvis ett visst dunkel. Med påpekandet från vår sida att humanitärt bistånd verkligen skall vara humanitärt bistånd menar vi att det även i fortsättningen icke skall ges en godtycklig tolkning av begreppet. Det bör följa vissa vedertagna begrepp. Det bör också följa vad som internationellt sett anses som humanitärt bistånd. Annars blir det lätt så att det svenska humanitära biståndet uppfattas på ett annat sätt än vad som var avsikten och att den hjälp som vi avser vara humanitärt bistånd i själva verket av omvärlden betecknas som någonting annat. Jag yrkar bifall till reservationen 7. Den andra frågan jag tänkte ta upp, herr talman, gäller utrikesnämnden och regeringens underlåtenhet att höra denna nämnd innan man bestämde sig för de handelsrestriktioner som nyss har berörts av två talare, herrar Jonnergård och Molin. Dessa två talare är överens med oss om att utrikesnämnden hade bort höras, men de har inte ansett att det hela var av sådan vikt att en anmärkning borde riktas mot vederbörande statsråd. Jag är tacksam över det stöd vi har fått i huvudfrågan, sakfrågan. Det är alltså klart att både herr Jonnergård och herr Molin anser att utrikesnämnden borde ha hörts och regeringen underlät detta, vilket var felaktigt. Kanske tillmäter vi denna underlåtenhet något större vikt än 65 vad de andra talarna har gjort. Utrikesnämnden skall nämligen höras i frågor av större vikt. Vi kan inte undgå att beteckna det som en fråga av större vikt när Sverige för första gången åberopar en klausul i avtalet med EG som enligt vår mening innebär en viss handlingsfrihet för vårt vidkommande i speciella fall. Vi menar att detta är en ganska viktig sak — den rör innehållet i ett avtal som riksdagen har beslutat om. Vi menar också att de konsekvenser som regeringens åtgärd framkallade hade bort förutses. Då hade det för regeringens egen del varit tacknämligt om man, när dessa konsekvenser inträdde, hade haft stöd av en diskussion i utrikesnämnden eller av information till utrikesnämnden. Vad inträffade då? Jag skall inte trötta kammaren med att räkna upp allt vad som skedde. Men EG inkallade t.ex. till ett extra möte med den blandade kommittén, EG-kommissionen sammanträdde sedan med Sverige rörande det faktum att kommissionen inte kunde godkänna Sveriges tolkning av den åberopade artikeln. Kommissionen framhöll att Sveriges åtgärd mycket väl kunde ge upphov till kedjereaktioner som kunde bli ganska svåra i världens ekonomiska läge just nu. Det är också klart att åtskilliga motåtgärder vidtogs av kommissionen. En tredjelandstull utlöstes på plafond nr 14, som den tekniska termen lyder och som Sverige åberopar sig på. Därmed fick Sverige en tullhöjning vid leveranser av detta varuslag. Det är en liten tullhöjning, men det är första gången en sådan plafondtull uttas. Användandet av den skulle annars antagligen inte ha utlösts. Man gick sedan vidare, och vid ett generalsammanträde beslöt EG:s ministerråd att inte genomföra höjningen på 5 96 av Sveriges sammanlagt tolv tullkontingenter för 1976 som avtalet förutsåg. Vissa andra länder drabbades också av sådana frysningar, men i betydligt mindre omfattning. Det är klart att Sverige kommer att begära att återfå vad som här förlorats, men om inte tvisten angående skoimporten är löst så är frågan om detta kommer att beviljas. Det skulle innebära att Sverige under hela övergångstiden fram till 1984 drabbas av full tull på betydligt större kvantiteter än man räknat med. Den svenska regeringen har som sagt vid ett ytterligare sammanträde med den blandade kommissionen framlagt material om den svenska skoindustrins läge för att få stöd för sin uppfattning. Detta har inte på något sätt inneburit en ändring av kommissionens ställningstagande. EFTA:s ministerråd har behandlat frågan den 6 november och vädjat till den svenska regeringen att ompröva åtgärden. Vid ett nytt rådsmöte den 30 januari togs frågan upp igen. Kritiken från enskilda länder har varit skarpast från Finland, som har en betydande skoexport till Sverige, och från Schweiz, men även Danmark har framfört mycket kritiska synpunkter, vilka kommit till offentligheten. GATT har behandlat frågan vid ett rådsmöte den 31 oktober, och då framförde tolv länder och EG kritik mot de svenska åtgärderna. Detta var några exempel på de konsekvenser även av ekonomisk natur som uppstått förutom det moraliska fördömande som skett. Vi anser att detta hade kunnat förutses och att regeringen hade bort höra utrikesnämnden innan beslutet fattades. Vi kan inte förstå varför så inte skedde. Inga skäl har åberopats från regeringens sida för varför den inte gjorde så. Observera att jag inte talar om beslutet i sak utan om den formella gång som regeringen här skulle ha följt och som innebär att utrikesnämnden skall höras i frågor av större vikt.

Detta faller som sagt inte innanför det konstitutionella annat än i den meningen att den brådska som regeringen ådagalade vid genomförandet av dessa restriktioner kan vara ett utslag av den nervositet som inte bort prägla beslutet och inte heller bort föranleda att utrikesnämnden inte hördes. Jag vill med detta, herr talman, yrka bifall till reservationerna 5 och 6 för att på så sätt få frågan bragt till kammarens prövning.

Herr talman! Jag har här att ta upp två utvisningsfall enligt terroristlagen. Det gäller de kända fallen Kitagawa och Shimada. Jag skall börja med några formella påpekanden. För det första: Granskningen kan inte avse terroristlagen som sådan och den svävande rättsgrund som den anger. Granskningen kan givetvis avse endast statsrådet Leijons handläggning och dess överensstämmelse med lagen. För det andra: Vid granskningen har man att utgå bara från sådant som direkt åberopats i ärendet. Allt övrigt i form av påståenden och rykten saknar naturligtvis juridisk relevans. För det tredje: Vid en konstitutionell granskning är varje riksdagsledamot på sätt och vis domare. En rättrådig domare leds inte av personliga symeller antipatier för de anklagade. Det handlar bara om att undersöka huruvida statsrådets handläggning givit de anklagade deras lagliga rätt eller ej. Jag övergår nu till sakärendet, och börjar med fallet Shimada. Terroristlagens utvisningskrav är att det finns grundad anledning antaga att den anklagade tillhör eller verkar för terroristisk organisation. Att verka för innebär rimligen att man i någon form avsiktligt bistår organisation som klassats som terroristisk, eller någon enskild terrorist i dennes verksamhet just som terrorist. Uttrycket ”grundad anledning antaga” medger ju en lägre grad av bevisning än annars i svensk rätt. Även tämligen lösliga indicier kan utgöra sådan grundad anledning enligt denna slappa lag. Här finns emellertid en viktig punkt att observera. Att godta en svag indiciebevisning innebär inte att man dessutom får eftersätta beviskraften i varje enskild omständighet. Där tillåter knappast lagen att ett indicium är oredovisat, att det icke kunnat bemötas eller att det bara utgörs av vilket obestyrkt påstående som helst. Vad talar då emot Shimada, den utvisade, och för statsrådet Leijon? För det första skall konstateras att utlänningsnämnden inte funnit att Shimada bör betraktas som terrorist, och det talar klart till hans förmån. Det betyder i sin tur att statsrådet Leijon måste ha mycket påtagliga skäl för beslut i motsatt riktning. Vad görs då gällande i fallet? Ja, det är inte mycket. Shimada har inte i något fall påståtts eller påvisats ha träffat någon person som tillhört eller verkat för terrororganisationen Röda armén. Han har haft kontakt med Kitagawa, men ingen gör gällande att denna kontakt haft sådana former som antyder samband med Röda armén. De omständigheter som föranlett utvisningen av Kitagawa ingår i hans förehavanden i Paris hösten 1974, men det har inte gjorts gällande att Shimada haft med dessa ting att skaffa. Shimada har bevisligen inte varit i Paris sedan 1971. Två påståenden finns som möjligen ändå kunde antyda ett samband. Men dessa påståenden visar sig vara irrelevanta eller obestyrkta. Enligt ett Interpolmeddelande skulle Shimada vara misstänkt för delaktighet i passförfalskning till förmån för en annan japan, en viss Okudaira. Men det påstås ingenstans att Okudaira haft med Röda armén att göra. Namn på vittnen som lämnat denna uppgift finns tydligen inte heller. Uppgiften har därmed inget bevisvärde. Den motsägs också av att Shimadas pass, som hade förkommit, kunde ha använts vid förfalskning. Så kan inte ha varit fallet, eftersom passet mycket snabbt ogiltigförklarades av japanska ambassaden. Det bör f. ö. noteras att rättsförhållandena för oppositionella i Japan och för oppositionella japaner i utlandet ofta är svåra. De japanska myndigheterna trakasserar dem, inte minst just i passammanhang. Att det förekommer viss trafik med falska identitetshandlingar har därför sin särskilda förklaring och är inte i sig självt något tecken på beröring med de små terroristiska grupperna. För det andra bör konstateras att franska polisen har uppgett att Shimadas namn förekommit i en kodifierad adresslista hos en rödarmist i Paris. Uppgiften förefaller konstruerad. Det sägs inte hur polisen kan veta att koden avser Shimada. Koden sägs ange täcknamnet Sodeno. Detta ord har ingen mening på japanska; ordet ”sode” betyder manschett. Angivna täcknamn på andra terrorister utgörs av naturliga japanska namn. Ett nonsensnamn av det här slaget är uppenbart föga lämpligt att användas i brev eller samtal. Sedan kan f.ö. den reflexionen göras att man kan förekomma i en brottslig persons adresslista utan att man för den skull själv är brottslig. Man behöver inte själv känna till antecknarens brottslighet, och man behöver givetvis inte heller själv ha lämnat ut ett namn eller en adress. Påståendena mot Shimada är alltså obestyrkta och få. De utgör ingen sammanhängande helhet. De är bitvis uppenbart irrelevanta eller förklarliga på naturligt sätt. De utgör inte vad lagen kallar grundad anledning. På detta underlag har Shimada skilts från sin fru och sitt barn och utvisats ur Sverige. Herr talman! Så kan det enligt vpk:s mening inte få gå till i en rättsstat. Statsrådet Leijon förtjänar en reprimand. Jag yrkar bifall till reservationen 14. Jag övergår till fallet Kitagawa. Detta fall är mer oklart. Vi yrkar därför inte på åtgärd mot statsrådet. Men fallet ger en inblick i hur det går till när terroristlagen tillämpas. Jag skall därför något beröra det. En japansk tidning återgav på sin tid en intervju med en känd rödarméledare. Intervjun påstods ha ägt rum i en villa i Stockholm, och denna villa sägs ha osökt fört tanken till Kitagawas bostad. Alltså: Om en beskrivning i en tidning för tanken på min bostad — då är jag misstänkt för terrorism. Vidare uppges att Kitagawa studerat på samma utbildningslinje som maken till en kvinnlig terrorist. Alltså: Om maken till en brottsling hamnar på samma utbildningslinje som jag, då föreligger ett samband mellan mig och terrorism. Man påstår att Kitagawa i maj 1975 träffade rödarmisten Omura i sin bostad. Man hänvisar till en trovärdig men känslig källa, som man inte vill avslöja. Alltså: Källan till anklagelsen avslöjas aldrig. Uppgiftslämnaren kan inte höras. Uppgiften är lokaliserad till maj månad. Tiden är i övrigt inte preciserad. Alibibevisning för den anklagade är därmed omöjlig, liksom varje prövning av källans rättsliga värde. Källan säger dessutom att den som Kitagawa träffade ”sannolikt” var Omura. Sannolikt! Med sådana uppgifter bevisar man att en person är terrorist. Svensk polis har samarbete med franska Sureté. Fransk säkerhetspolis är — det bör alla veta — en djupt korrupt institution i Frankrike. Den var delaktig i Algerietmilitärernas intriger 1958. Den var inblandad i attentatet mot förre inrikesministern, socialistledaren Mitterand. Den är i dag underställd den beryktade inrikesminister Poniatowski — en man som med oegentligheter och godtyckliga massarresteringar vid många tillfällen väckt stormar av kritik även i gaullistpartiets ledning. Detta är alltså svenska myndigheters samarbetspartner. Från Frankrike har sålunda påståtts att en rödarmist vid namn Furuya haft Kitagawas namn antecknat i kod. Anteckningarna och lösningarna av koden har ingen i Sverige sett. Bland dem som Kitagawa sägs ha träffat i Paris är en professor Takahashi. Han är en känd japansk Vietnamaktivist, som av polisen i Frankrike helt behändigt omvandlas till terrorist. Något direktsamband mellan Kitagawa och rödarmisten Furuya har däremot inte påvisats, av den enkla anledningen att Furuya grips i juli 1974, en månad innan Kitagawa reser till Frankrike. Nu kommer dock franska polisens stora trumfkort. Det tycks också ha varit statsrådet Leijons avgörande argument för utvisningen. Franska polisen har beslagtagit bl.a. två falska pass. Dessa upptar Kitagawas fotografi men är utställda i andra namn. Vad är detta värt? Är det det avgörande beviset? Eller är det en konstruktion av franska säkerhetspolisen? Ju mer man funderar över detta, desto märkligare måste man finna det. Om man nämligen förfalskar ett pass, så är ju det rimliga att man har en passhandling någonstans ifrån och sätter dit sitt eget fotografi, ty fotot skall ju förnuftsmässigt helst tillhöra den som skall göra bruk av passet. Och då uppstår frågan: Varför ställer man då ut falska pass för två personer, för att sedan klistra in en tredje persons fotografi i dem? Det är ju fullständigt absurt! Hur skall någon kunna använda ett pass som bär fotot av en helt annan människa än han själv? Och varför skulle båda passen bära samma porträtt, när de är utställda på olika människor? Det måste ju starkt öka risken för upptäckt. Men ännu märkvärdigare är, att mellan de personer på vilka passen utställts är det en åldersskillnad på 13 år. Den ene är 27 och den andre 40 år. Den ene är hela 7 cm längre än den andre. Varför använder man då Kitagawas porträtt i båda passen? Det verkar ju rena rövarhistorien. Kommer möjligen porträtten någon annanstans ifrån, och är det någon tjänstvillig polisman i Sureté som klistrat dit dem? Något samband mellan Kitagawa och passen finns i övrigt inte. Passen har hittats i bagage på en parkeringsplats. Bagaget har stått där — på sin parkeringsplats — och snällt väntat på polisen. Detta är ju minst sagt ett franskt bisarrerie. Svenska polisen har konstaterat att det inte har varit möjligt att bringa full klarhet i ärendet, och det kan man oreserverat hålla med om. Men utvisning blev det. Jag tror inte, herr talman, att någon vill göra gällande att en sådan ordning är särdeles tillfredsställande. Något borde göras för att ändra lagstiftningen — och göras snart!

Herr talman! I reservationen 15 riktar vpk en anmärkning mot förutvarande handelsministern Feldt och den nuvarande handelsministern Lidbom. Anmärkningen är föranledd av den svenska exporten av flygplanet Supporter till Pakistan under pågående konflikt i detta land. Det finns bestämmelser som klart säger när export av krigsmateriel inte får förekomma. BI. a. sägs klart, att om det pågår en konflikt inom ett land, alltså inre väpnade oroligheter, så äger vi icke rätt att exportera krigsmateriel. Från regeringspartiets sida har man försökt göra gällande att det har handlat om små stamkrig i Pakistan, som inte är något att fästa sig vid. En sådan argumentering beror måhända på att regeringspartiet har bristfälliga informationer. I en interpellationsdebatt den 30 januari i år redogjorde fru Theorin för material som visade att en allvarlig inre konflikt pågått och fortfarande pågår i Pakistan, måhända i dag i mindre omfattning än tidigare. Det material som fru Theorin redovisade var bl.a. en vitbok som premiärminister Ali Bhutto presenterat den 11 februari 1975. I den klargör han att en inre väpnåd konflikt pågår. Han uppger att 385 människor har dödats och att 5 500 upprorsmän har givit upp. Vi vet att de svenska Supporterplanen kan bestyckas med lätta kanoner eller vad vi skall kalla dem. De kan alltså användas mot befrielserörelser osv. — det är helt klart: Vi vet också att de svenska militärerna gör reklam för planet i utlandet just med att framhålla att de kan bestyckas och användas mot exempelvis nationella befrielserörelser. Dessa plan levererades i december 1974. Regeringspartiets talesmän säger att konflikterna i Pakistan då skulle ha upphört. Men det finns pressuppgifter från slutet av 1975 — det påvisade också fru Theorin i interpellationsdebatten — som verifierar att allvarliga konflikter då fortfarande pågick. Det är alltså dokumenterat att en inre, väpnad konflikt pågått och pågår i Pakistan. Därmed är det också helt klart att Sverige enligt de bestämmelser som finns inte skall exportera krigsmateriel dit. Jag yrkar bifall till reservation 15.

Herr talman! Herr Hernelius konstaterade i sitt anförande att det var få ledamöter i kammaren. Jag konstaterar att sedan han själv talat finns inte heller han kvar för att se till att vi är några stycken här. Men jag tror att rätt många ledamöter lyssnar till debatten på sina rum. I den fråga jag skall beröra hade vi en debatt även föregående vår. Den gäller Olof Palmes skriftväxling med Fidel Castro. Jag skall försöka fatta mig så kort som möjligt, eftersom vi hade frågan uppe förra året. Jag hänvisar till vad utskottet skrev i sitt granskningsbetänkande 1975:12 liksom till den skrivning som återfinns i årets betänkande. Jag konstaterar att vi är överens beträffande de allmänna riktlinjerna för diarieföring och den praxis som har utbildats. I fjol bifölls reservationen i detta ärende. I år säger man att regeringen inte följt riksdagens beslut. Jag har inte funnit något i fjolårets reservation som anger att statsministern retroaktivt skulle ha informerat utrikesnämnden eller diariefört breven. I reservationen föregående år heter det: ”-—-—- om i dessa ”- skrifter -” avhandlas frågor som sammanhänger med avsändarens eller mottagarens ämbete eller tjänstefunktioner bör diarieföring självklart alltid äga rum. ”Sedan säger man att för exempelvis en ny regering är det nödvändigt att få kunskaper om utfästelser osv. Mera en passant vill jag nämna att herr Werner i Malmö tydligen var lika litet angelägen som jag att vi skall få en ny regering, eftersom han sade ”att vi kunde befara en ny regering”. Jag anser inte att regeringen har gjort något fel på den här punkten. Frågan har sedan tagits upp igen av en ledamot i utrikesnämnden, och Olof Palme har då i brev meddelat att han inför utrikesnämnden redogjort för innehållet i korrespondensen och för skälen varför han inte har utlämnat brevet. Dessa upplysningar har för utskottsmajoriteten varit tillräckliga för ett ställningstagande, såväl beträffande frågan om innehåll som diarieföring.

Som stöd för sin uppfattning tog han § 4. Och från andra utgångspunkter — tydligen — kan jag åberopa samma proposition och paragraf för utskottets ställningstagande. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag har ingen anledning att betvivla att statsminister Olof Palme har bedömt läget och fattat sitt beslut efter noggrant övervägande och i anslutning till den promemoria som är upprättad i statsrådsberedningen. Med anledning därav är jag övertygad om att han har handlat riktigt i det här fallet.

Herr talman! Jag vill kort kommentera utrikesnämnden och skoimporten, vetebiståndet och Angola.

Mot denna bakgrund kan enligt utskottets bedömning kritik inte riktas mot regeringen för att den inte bedömt ärendet kräva utrikesnämndens hörande.” Moderaterna har alltså isolerats när de slår på stora trumman och kräver anmärkning mot statsrådet. Jag tror att orsaken till att man har kommit till så skilda bedömningar i den här frågan har att göra med hur man allmänt ser på Sveriges handelspolitik. Det framgår att moderaterna anser att det här var fråga om ett avsteg från den handelspolitiska huvudlinjen som Sverige hävdat i olika internationella sammanhang. Om det verkligen hade varit så att man hade ändrat kurs i handelspolitiken, anser jag utan vidare att frågan skulle ha behandlats i utrikesnämnden. Men nu har majoriteten av riksdagen den klara uppfattningen att det här ligger inom ramen för den fastställda handelspolitiken och inom ramen för våra handelsavtal. Man handlade i detta fall i enlighet med dessa avtal. Herr Hernelius talade en del om EG, medan herr Molin ansåg att beslutet innebar att man införde restriktioner för importen från vissa u-länder. Även om herr Molin ställer sig bakom utskottets allmänna bedömning, ville han ändå antyda att det är någonting principiellt nytt gentemot u-länderna som här har förekommit. Jag kan inte hålla med herr Molin. I själva verket innebär det här beslutet inte någon försämring för u-länderna. Dessa har i dag 12 9 av den svenska skoimporten. Det är inte troligt att den andelen kommer att minska på grund av det beslut som har fattats. Blir det några förändringar är det snarast möjligt att det blir små marginella förskjutningar till u-ländernas fördel. Frågan om vetebiståndet är ett annat exempel på att moderaterna har isolerats. Utskottets folkpartister, centerpartister, vpk:are och socialdemokrater finner inte anledning till någon erinran mot regeringens handläggning. Jag känner mig litet illa till mods, mot Mårten Werner, inför den här debatten. Det är ett mycket allvarligt problem som vi här diskuterar. Skall vi då göra den frågan till ett politiskt slagträ och angripa regeringen med konstitutionella medel därför att det uppstår svårigheter i samband med katastrofbistånd? De här länderna befinner sig i ett socialt kaos; det är därför det behövs katastrofbistånd. Och det är därför det uppstår alldeles speciella svårigheter för biståndsarbetet. Men vårt bistånd t.ex. till Bangladesh har inte mött ett sämre öde än andra länders bistånd. Man har råkat ut för svårigheter — transportproblem, problem med korruptionen och mycket annat — men samtidigt vågar jag påstå att biståndet varit till nytta för många människor. Den här frågan var uppe i förra årets dechargegranskning. Då gällde det beslutet den 30 december 1974. Moderaterna menade då att det gick för lång tid från riksdagsdebatten till dess regeringen fattade be slutet den 30 december. Det avvisades av en stor majoritet i riksdagen förra året. Men det beslut vi då granskade innehåller just det som moderaterna kritiserar. I det beslutet slogs fast att biståndet skulle utgå i form av svenskt vete. Jag kan inte förstå att man nu, 1976, kritiserar det beslut vi hade uppe till diskussion och granskning förra året. Beträffande biståndet till Angola har vi två reservationer. Den ena reservationen innebär att man inte skulle fullfölja de löften som givits från svensk sida när det gäller humanitärt bistånd: Vad man än säger skulle konsekvensen i praktiken blivit denna. Och detta i ett skede där de humanitära aspekterna verkligen accentuerades på grund av utvecklingen i landet. Man påstår att den omförhandling som ägde rum ledde till vissa begränsningar av insatserna. Det är inte riktigt. Ramen blev precis densamma och insatserna innebar för Sveriges del precis lika mycket som tidigare. Man fullföljde det löfte som givits. Det hade varit orimligt att svika de utfästelserna i det här läget. Sedan har vi den reservationen som gäller humanitärt bistånd — det är en moderatreservation. Jag har litet svårt att förstå resonemanget i den reservationen. Här säger man att det ”med hänsyn till vårt lands internationella anseende är av vikt att de principer som bl.a. lagts fast i FN beträffande humanitära insatsers karaktär respekteras av den svenska regeringen”. Javisst, så har också skett. ' Var i folkrätten står det att humanitärt bistånd har den innebörden som herr Hernelius försökt teckna här?

Herr Hernelius kan ju inte vara omedveten om vad som under årens lopp har ingått i det humanitära bistånd som lämnats till de afrikanska rörelserna. Låt mig ta en lista på vad som har lämnats under 1970-talet fram t.o.m. kalenderåret 1974 och som har redovisats för riksdagen i resp. statsverkspropositioner.

ZANU har fått bidrag på 1 milj.kr. till sin civila verksamhet. ZAPU har fått bidrag på 50 000 kr. till sin välfärdsfond. ANC har fått kläder och andra civila förnödenheter till medlemmarna i Tanzania och Zambia. Det är alltså en omfattande lista som har redovisats för riksdagen och som jag förmodar har behandlats i utrikesutskottet. I den mån herr Hernelius under årens lopp hade tyckt att det här var alltför lösligt, borde han tagit upp det i utrikesutskottet och begärt en insnävning. Det har inte skett. I varje fall har utrikesutskottet och riksdagen inte gått med på en insnävning. Därför kan man säga att riksdagen godkänt den praxis som utvecklat sig. Det är enligt min mening helt orimligt att man inom konstitutionsutskottet skulle sitta och diskutera hur man skall definiera begreppet humanitärt bistånd. Det måste vara en uppgift för utrikesutskottet.
Herr talman! Vad herr Bergqvist sade är väl inte så mycket att gå in i detalj på — det präglades ju av en omfattande rörlighet. Jag skall ta några punkter. När det gällde Angola åberopades att humanitärt bistånd hade beståtts bl.a. i bidrag till Mogambiqueinstitutet i Dar es Salaam. Det är riktigt, och det var just vid det institutet som eleverna gick i strejk när de fick reda på att de efter utbildningen i skolan skulle sättas in i striderna som gerillasoldater. Begreppet humanitärt bistånd får nog tolkas efter vad orden innebär och inte tilläggas åtskilligt annat. Herr Bergqvist frågade vad det står i folkrätten att humanitärt bistånd är för någonting. Jag vet inte — folkrätten är oändlig och även om man kan slå i olika listor och böcker så tror jag inte att ärendet finns behandlat i folkrätten. Det som finns i folkrätten är naturligtvis vad FN och andra institutioner har uttalat på den punkten. Herr Bergqvist säger att omfördelningen inte innebar någon begränsning av avtalet — det har jag inte heller påstått — men det innebar att vissa varugrupper uteslöts. Man fann att begreppet humanitärt bistånd inte täckte de avtal som en gång träffats. Därför gjorde man en omfördelning. Det är väl rätt självklart. Beträffande utrikesnämnden anför herr Bergqvist att regeringens beslut låg inom ramen för avtalet. Ja, ärade kammarledamöter, det skulle bara fattas att det låg utanför ramen. Ingen har väl tänkt sig att regeringen skulle ha gjort en direkt avtalsbrott. Diskussionen rör sig ju om vad som kan ske inom ramen, hur det bör ske och vilka åtgärder som bör vidtas såsom förberedelse för vad man vill göra. Herr Bergqvist framhåller vidare att det inte innebar något avsteg från Sveriges traditionella handelspolitik. Därmed menar han väl att vi tidigare har infört restriktioner. Det är riktigt. Men det står inte så i reservationen. Där står att ”beslutet innebar ett avsteg från den handelspolitiska huvudlinje som Sverige hävdat i olika internationella sammanhang”. Det är något annat. Jag skall inte besvära kammaren med att åberopa olika citat från svenska regeringsledamöter om hur Sverige håller på handelsfriheten såsom en huvudlinje i vår handelspolitik. Det vet väl alla. Det var detta det gällde och ingenting annat. Moderaterna är isolerade, säger herr Bergqvist. Ja, men även herr Bergqvist skulle vara isolerad i en hel del frågor, om han inte hade hjälp av vpk.
Herr talman! Herr Bergqvist anklagar mig för att inte ta allvarligt på biståndet till de svältdrabbade länderna. Jag har varit där två gånger i katastrofsituationer och sett 10 000-tals uthungrade människor. Skulle jag inte ta det allvarligt? Just därför att jag tar det allvarligt, vill jag framhålla att man borde ha prövat alla tänkbara vägar för att komma de nödställda till hjälp. Vi använder förvisso inte denna fråga såsom något politiskt slagträ. Det är nästan kränkande att påstå något sådant, herr Bergqvist. Har man sett verkligheten, gör man inte det. Skulle det svenska biståndet befinna sig i ett sämre läge än andra länders bistånd, frågar herr Bergqvist. Nej, naturligtvis inte. Det är inget fel på svenskt vete. Men ett sent bistånd kommer alltid olägligt för många. Regeringen borde i tid ha insett att vi måste använda alternativa möjligheter. Slå upp s. 286 i betänkandet. Där står att utskeppningen av tredje omgången till Bangladesh skedde den 10 april. När så lång tid hade gått sedan beslutsfattandet, borde man ha kunnat inse att det blev på tok för sent. Man kunde ha använt de hundra miljoner kronorna till att köpa ris i Thailand, vilket en stor biståndsorganisation gjorde och därför gjorde en snabb insats. Det beslut som fattades gällde inte 100 000 ton vete utan 100 milj.kr. Därför kunde pengarna användas till vete eller alternativt till förnödenheter som kunde skaffas på annat håll.

Herr talman! Jag vill bara göra två korta kommentarer till herr Bergqvists anförande. De restriktioner mot lågprisimport av skor som Sverige vidtog förra året har, såvitt jag förstår, en otvetydig relation till Sveriges i FN deklarerade anslutning till principen om en ny ekonomisk världsordning. Herr Bergqvist och jag deltog i detta FN-arbete. Nog måste herr Bergqvist medge att de svenska skoimportrestriktionerna pekar åt ett helt annat håll än FN-arbetet på att föra in u-länderna såsom likaberättigade parter på de rika staternas marknad, vilket var ett huvudinslag i deklarationen om en ny ekonomisk världsordning. Beslutet om restriktioner i skoimporten innebar en nyorientering på handelspolitikens område visavi u-länderna och kunde därför med fördel ha tagits upp i utrikesnämnden. När det sedan gäller Angola vill jag upprepa att utrikesutskottet förra våren sade att det vore synnerligen olämpligt om Sverige till en av par terna i Angola lämnade ett stöd som kunde uppfattas som ett svenskt ställningstagande i en intern angolesisk angelägenhet. Man kunde, anser jag, ha utnyttjat den omförhandling som skedde till att, eventuellt temporärt, upphöra med sådant bistånd som i Angola kunde uppfattas som svenskt stöd till en av parterna i inbördeskriget, nämligen MPLA. Jag vidhåller att även efter omförhandlingen kunde det bistånd som utgick till MPLA i Angola uppfattas som stöd till den ena av parterna, och det var just så riksdagen sade att Sverige inte borde handla.

Herr talman! Herr Hernelius började med att säga att mitt inlägg präglades av rörighet, och det kan ju hända att det gjorde. Men jag undrar om det inte hade varit bättre att herr Hernelius, i stället för att recensera mitt inlägg, hade svarat på några väsentliga frågor och tittat på vad det står i de reservationer som moderaterna har avgivit. Herr Hernelius anser att jag har fel när jag säger att här påstås att det vid omfördelningen skedde begränsningar av insatserna. Men vad är det som står i reservationen? Där står klart och tydligt att omförhandlingen ledde till begränsningar av insatserna. Herr Hernelius och jag är alltså överens om att det finns ett sakfel i reservationen. Det är bra att vi kan konstatera den saken. Vad innebär FN-principer och folkrätt? säger herr Hernelius. Ja, det är ju herr Hernelius som har åberopat dessa begrepp som slagträ mot den humanitära biståndsinsats som sedan många år gjorts av Sverige. Herr Hernelius säger vidare att Sverige visserligen inte har brutit mot avtalen men väl avvikit från vår handelspolitiska huvudlinje. På den punkten konstaterar jag att huvuddelen av riksdagen har en annan uppfattning. Men har man uppfattningen att skoimportrestriktionerna innebär en avvikelse från huvudlinjerna för handelspolitiken, då måste man ju komma till den slutsats som moderaterna har gjort. Herr Werner i Malmö blev upprörd, men jag måste säga att man kommer inte till rätta med de problem som möter katastrofbiståndet genom att rikta konstitutionell kritik mot regeringen. Är den befogad, så all right, men i det här fallet har ju herr Werner själv faktiskt underlåtit att reagera mot regeringens beslut av den 30 december, som klart innefattade att det skulle vara svenskt vete. Herr Werner talade då om att beslutet kom för sent, men han hade ingenting att invända mot att det stod svenskt vete i beslutet.
Herr talman! Vi skall väl inte förirra oss i semantik, men ”vissa begränsningar”, som det står i reservationen, avser ju begränsningar i fråga om vissa varuslag. Det borde herr Bergqvist förstå av debatten. Vad beträffar den humanitära hjälpen står det ju uttryckligen angivet att som humanitärt bistånd har i Sverige tolkats bidrag till flyktingkontor, representationskontor osv. i Stockholm. Är det humanitärt bistånd? Jag bara ställer frågan. Sedan citerade herr Bergqvist mig fel. Jag har inte sagt att hans anförande präglades av viss rörighet. Jag sade rörlighet — men å la bonne heure!
Herr talman! Herr Bergqvist menar att man inte skall rikta någon anmärkning mot regeringen om man finner läget så allvarligt. Det är väl det man skall göra. Om nu förseningen av biståndet har kommit att kosta så många människoliv som den tvivelsutan har gjort, varför skulle man då dra tystnadens slöja över det? Man får hoppas att vi nästa gång vi går ut för att ge bistånd i ett katastrofläge begriper att vi måste handla snabbt. Vidare säger herr Bergqvist att vi inte reagerade mot vetebistånd den 30 december trots att vi tyckte att beslutet var sent fattat. Det är riktigt, men då hade vi ännu kvar hoppet, herr Bergqvist, att regeringen skulle snabba på med utskeppningen. Det var just därför vi reste frågan förra gången. Vi ville ha sagt att nu har redan lång tid gått, och sedan räknade vi med att regeringen själv skulle förstå att det gällde att handla så snabbt som möjligt i fortsättningen. När regeringen insåg att man inte skulle kunna skeppa ut förrän i april och att sändningen skulle vara framme först i juni, juli eller augusti, kunde man ju ha kastat om och valt en annan väg. Det anser jag hade varit normalt.

Herr talman! Ja, herr Hernelius, även om rörighet och rörlighet är olika saker, tycker jag att det hade varit bättre om herr Hernelius avstått från att karakterisera mina inlägg och i stället svarat på mina frågor. Jag kan inte förstå logiken i talet om att här blev det begränsningar av vissa varor. Den totala omfattningen blir ju lika stor i alla fall. Vissa varor minskade, men i gengäld ökade andra. Den totala insatsen blev precis lika stor ändå. Herr Werner i Malmö och jag kanske missförstår varandra något. Visst kan man komma med kritik mot regeringen och visst kan man bli förtvivlad när biståndsarbetet möter enorma svårigheter och problem. Men herr Werners kritik tar som utgångspunkt att det skulle vara svenskt vete. Det är ju det herr Werner vänder sig emot. Han vill i stället att man skall satsa på andra varor. Beslutet om svenskt vete fattades redan den 30 december 1974. Herr Werner reagerade inte förra året, när vi behandlade dechargebetänkandet. Men nu kommer herr Werner och säger att när man såg vartåt det lutade skulle man ha gjort något. Men varför reagerade inte herr Werner redan från början? Tittar vi på vad som hände med de här leveranserna, vågar jag påstå att de problem och svårigheter som mötte de svenska leveranserna var exakt samma problem som mötte de andra europeiska staternas leveranser och stöd. Det är sådana problem som man möter i ett samhälle med socialt kaos. Herr Molin talade om att restriktionerna för skoimport stred mot en ny ekonomisk världsordning. Herr Molin skiljer sig på den punkten från samtliga företrädare för u-länder som över huvud taget har hörts av eller som man har kunnat få några reaktioner ifrån. De anser inte att detta beslut strider mot en ny ekonomisk världsordning. Beträffande Angola skulle ert förslag i praktiken ha inneburit att man hade stoppat de humanitära insatserna i ett skede då de kanske behövdes bättre än någonsin.

Herr talman! Under punkten 15 i utskottsbetänkandet riktar vpk i en reservation en erinran mot statsrådet Leijon angående tillämpningen av terroristlagen rörande två japanska medborgare. Härigenom har, menar reservanten, de farhågor befästs som uttalades vid lagens införande — att lagen skulle kunna leda till ingripande mot personer utan att detta var motiverat med hänsyn till lagens officiellt uttalade syfte.

Under den granskning som konstitutionsutskottet gjort har utfrågning ägt rum med statsrådet Anna-Greta Leijon. Utskottet har också haft tillgång till visst sekretessbelagt material — ett material som knappast herr Svensson i Malmö kunnat ha tillgång till. Nu försöker herr Svensson i Malmö göra gällande att bevisningen skulle vara svag i de här båda fallen. Jag vill hävda motsatsen, därför att vi som har granskat ärendet och haft tillgång till materialet ansett att bevisningen har varit stark nog. Utskottet har vid granskningen av berörd fråga inte funnit anledning att ifrågasätta regeringens bedömande rörande terroristlagens tillämpning i de fall som här avses. Några ord om krigsmateriel till Pakistan: Frågan om Sveriges krigsmaterielexport har vid flera tillfällen behandlats och diskuterats i riksdagen. Herr Måbrinks tvärsäkra påståenden i reservationen 15, och även här i talarstolen, om att vår export av viss materiel till Pakistan skulle stå i strid mot de av riksdagen godtagna riktlinjerna för krigsmaterielexport är felaktiga och måste med skärpa tillbakavisas. Exporten av krigsmateriel regleras i kungörelsen 1949:614, den s.k. krigsmaterielkungörelsen. I propositionen 1971:146 angav departementschefen riktlinjer till ledning för tillståndsprövningen. Han slog i nämnda proposition fast att det i vissa fall föreligger ovillkorligt hinder mot krigsmaterielexport, t.ex. på grund av internationella avtal, beslut av FN:s säkerhetsråd eller folkrättsliga regler om export från neutral stat under krig. Också vid granskningen av denna fråga har utskottet tagit del av sekretessbelagda uppgifter rörande omfattningen av exporten och tidvis lämnade utförseltillstånd.

Jag tror faktiskt mera på de informationskanaler som regeringen har än på de påståenden om situationen i Pakistan som herr Måbrink här lämnat. Ett med undantag för vpk:s representant enigt utskott har efter ingående granskning funnit, att det inte förekommit något som motsäger regeringens ifrågavarande bedömning. Utskottet anser således inte att de av riksdagen godkända riktlinjerna för krigsmaterielexport åsidosatts genom berörda utförseltillstånd.

Herr talman! Herr Måbrink är frånvarande. Jag skall därför bara påpeka att uppgifterna om inbördeskriget i Pakistan har lämnats av landets premiärminister som bör veta hur det förhåller sig i det avseendet. Så till utvisningsfallen. Herr Johansson i Malmö säger att han har fått ta del av material. Hur är det med den saken, herr Johansson? På vilket sätt fick herr Johansson, som skulle döma i det här fallet från konstitutionell granskningssynpunkt, ta del av det materialet? Har han läst promemoriorna och förhörsprotokollen? Är det inte så att han har fått vissa handlingar upplästa för sig, att det har idkats högläsning och att dokumenten inte har lämnats ut? Jag vill då fråga herr Johansson: Vilken svensk domare skulle kunna döma med någon kompetens och med någon rimlig rättvisa på basis av en anklagelse som bara bestod i att åklagaren läste upp en skrivelse som domaren sedan inte fått ta del av utan bara skulle försöka erinra sig i all hast efteråt? Tycker herr Johansson att det är en tillfredsställande procedur, som gör det möjligt för herr Johansson att säga: ”De här uppgifterna litar jag på. Jag har fallet fullt klart för mig”? Till skillnad från herr Johansson har jag sysslat mycket med dessa rättsfall, både från principiell och från litet mer praktisk synpunkt, och jag har noga satt mig in i dem. Jag vet åtskilligt om de uppgifter som där har åberopats. Jag skulle bara vilja ställa en fråga till herr Johansson, som gäller de förfalskade pass med Kitagawas porträtt som figurerat i sammanhanget. Om herr Johansson över huvud taget intresserat sig så mycket för fallet att han har observerat denna detalj, som tydligen spelat en avgörande roll för beslutet om utvisning av Kitagawa, vill jag fråga: Är det ingenting som säger herr Johansson att det är någonting underligt med dessa pass? Varför skulle man förfalska ett pass på det sättet att man tar en passhandling, skriver in en persons namn och sedan sätter in ett fotografi som inte föreställer den som skall använda passet? Hur kan samma fotografi, som inte överensstämmer med identiteten hos den för vilken passet är utfärdat, användas i två olika pass när de för vilka passen utställts redovisar en åldersskillnad på 13 år? Det verkar ju rena vansinnet, ifall man skall använda dessa pass praktiskt och om de verkligen skulle vara sådana förfalskningar som den franska polisen påstår att de är. Är det inte någonting i herr Johanssons samvete som inför denna typ av uppgifter ändå säger, att det måste vara något fel och att det inte har gått rätt till?
Herr talman! Jag tror att det vore fel om herr Svensson i Malmö och jag här i kammaren skulle börja leka domare och försvarsadvokat. Det är trots allt inte det som det här är fråga om.

Jag har tidigare ifrån talarstolen sagt att vi har fått ta del av ett sekretessbelagt material, ett material som herr Svensson i Malmö av förklarliga skäl inte kunnat ta del av. Vi har vid vår granskning av ärendet konstaterat att bevisningen är så stark att det inte finns anledning att framställa någon erinran mot statsrådet Leijon, som man har gjort i vpkreservationen.

Det faller naturligtvis, herr talman, på sin egen orimlighet.